Herr ålderspresident! Även detta betänkande hanterar motioner från allmänna motionstiden. 60 motionsyrkanden behandlas i betänkandet.

Tyvärr finns det i samhället till och från ett inslag av åldersrasism. Det här är ett område där vi har fått göra mycket för att säkerställa ett gott boende och gott omhändertagande, en trygghet i vardagen och ökad hälsa. Jag känner en mycket stark oro för att den nya regeringen kommer att misshandla det här området totalt.Ett av de första initiativen som togs av den nya regeringen var att lägga ned Äldreutredningen. Man stängde ned verksamheten, och i regeringens budget som presenterades förra veckan ska man göra en storsatsning på området. 1 miljard ska sättas till. Men när vi tittar på vad regeringen egentligen gör är det fråga om en omfördelning av pengar. Satsningar som Alliansen gjorde under vår tid som ansvariga för området inom olika delar av verksamheten stängs ned. Man väljer att inte använda pengar som har funnits avsatta för att öka personaltätheten. Det är inte så att det är något fel med att öka personaltätheten. Tvärtom kan det behövas och vara vällovligt på många ställen. Men det vi vet är att enbart tillräckligt mycket personal inte räcker på långa vägar. Vi vet också att de satsningar som regeringen väljer att strypa är sådant som verkligen kan göra skillnad för de äldre.Vi hörde i den tidigare debatten hur viktigt det är att ha kontroll och att följa upp. Det är en av de saker som den nya regeringen väljer att dra bort pengar från. 220 miljoner för kommuners egenkontroll av verksamheter för äldre väljer man att helt plocka bort ur sin budget. 50 miljoner för bättre samverkan mellan vård och omsorg väljer man också att plocka bort. För den nationella demensplanen är det 50 miljoner som ska bort. För förlängt investeringsstöd till äldreboenden ska 50 miljoner bort. Det har varit pengar som har gjort att det har varit möjligt att skapa fler platser i äldreboenden. Det gäller också området stärkt kompetens inom äldreomsorgen. Det gäller inte bara att ha fler händer utan också att de som jobbar inom verksamheten har den rätta kompetensen. Det området plockas också bort. För området Nationellt måltidslyft plockar man bort 75 miljoner.Kvar blev möjligen en liten tumme.

Vi har flera reservationer i betänkandet, men för tids vinnande yrkar jag bifall endast till reservation 6.

Herr ålderspresident! Låt mig inleda med att i princip instämma i varje ord som Emma Henriksson nyss sa och även säga att vi moderater är hemskt glada att samarbeta med Kristdemokraterna, Folkpartiet och Centerpartiet i sådana viktiga frågor som just äldrefrågorna.Hur går det till när man tar fram en vårändringsbudget? Det vet kanske inte någon av oss om vi inte har varit med - ålderspresidenten möjligtvis undantagen. Men jag gjorde den här reflektionen.- God dag, god dag, finansministern! sa den årsrike och bockade.- God dag, god dag! sa finansministern där hon satt på bordet med benen i kors och knåpade med vårändringsbudgeten. Hon tittade på önskelistan och nickade instämmande.- Javisst, jag lägger in en hel miljard kronor extra för detta syfte för i år. 1 000 miljoner kronor mer kommer ni att få. Dessutom kommer jag nästa år och åren därefter att ge er 2 miljarder kronor extra varje år, alltså 2 000 miljoner kronor mer under 2016, 2017 och 2018.- Det går bra, sa finansministern.- På lördag.- Det var bra, finansministern. Tack så mycket, finansministern! Adjö, adjö, finansministern!När det blev lördag gick den årsrike till finansministern igen.- Ack nej!- Ack jo, det bidde ingen fortsatt demensplan.- Jaså, bidde det ingen fortsatt demensplan? Vad bidde det då?- Jaså, bidde det en långsiktig satsning på kunskaps och kvalitetsutveckling? När blir den finansierad?- Det var bra, finansministern. Tack så mycket, finansministern! Adjö, adjö, finansministern!När det blev lördag gick den årsrike till finansministern igen.- God dag, god dag, finansministern! Är en långsiktig satsning på kunskaps och kvalitetsutveckling nu finansierad?- Är den inte finansierad? Varför då?- Ack jo, det bidde ingen finansiering av en långsiktig satsning på kunskaps och kvalitetsutveckling.- Jaså, bidde det ingen finansiering av en långsiktig satsning på kunskaps och kvalitetsutveckling? Vad bidde det då?- Jaså, bidde det ett fortsatt prestationsbaserat stimulansbidrag för att stödja landstingen i arbetet med att höja kvaliteten i vården och omsorgen om äldre personer? När blir det finansierat?- Det var bra, finansministern. Tack så mycket, finansministern! Adjö, adjö, finansministern!När det blev lördag gick den årsrike till finansministern igen.- Ack nej!- Är det inte det? Varför då?- Jaså, bidde det ingen finansiering av ett prestationsbaserat stimulansbidrag för att stödja landstingen i arbetet med att höja kvaliteten i vården och omsorgen om äldre personer? Vad bidde det då?- Jaså, bidde det fortsatt finansiering av en väl fungerande samverkansmodell för hälsosamt åldrande som involverar landsting, kommuner och den ideella sektorn? När blir den färdig?- Det var bra, finansministern. Tack så mycket, finansministern! Adjö, adjö, finansministern!När det blev lördag gick den årsrike till finansministern igen.- Ack nej!- Är den inte färdig? Varför då?- Bidde det ingen fortsatt finansiering av en väl fungerande samverkansmodell för hälsosamt åldrande som involverar landsting, kommuner och den ideella sektorn? Vad bidde det då?- Det bidde en tummetott, men en nog så viktig sådan. Det bidde en satsning för att främja tillgången till äldrebostäder genom att förlänga och förstärka investeringsstödet till trygghetsboende och särskilt boende.- Jaså, bidde det en viktig tummetott för att främja tillgången till äldrebostäder genom att förlänga och förstärka investeringsstödet till trygghetsboende och särskilt boende? När blir den finansieringen färdig?- Det var bra, finansministern. Tack så mycket, finansministern! Adjö, adjö, finansministern!När det blev lördag gick den årsrike till finansministern igen.- Ack nej!- Är den inte färdig? Varför då?- Bidde det ingen finansiering av en förlängning och förstärkning av investeringsstödet till trygghetsboende och särskilt boende för äldre? Vad bidde det då?- Jaså, bidde det bara 60 miljoner av 1 000 utlovade miljoner? Det var bra, finansministern. Tack så mycket, finansministern! Adjö, adjö, finansministern!Det här är naturligtvis en travesti på folksagan Mäster skräddare.

Även alliansregeringen gjorde detta i vissa fall. Det är rimligt att man på det sättet väljer att då och då ändra politikens inriktning inom en given budgetram. Men just detta förfasade sig finansminister Magdalena Andersson över under hela valrörelsen, där hon i högt tonläge och med låtsad indignation kritiserade Alliansen och sa att man under inga omständigheter får kalla detta för satsningar.Herr ålderspresident! Detta är ju något hon själv nu gör.

Vi sverigedemokrater värnar om de äldre. De äldre personer som under hela sitt liv har gått upp för att arbeta, betalat sin skatt, tagit hand om sina barn och varit med och byggt upp vårt lands välfärd ska på ålderns höst ha rätt till ett värdigt liv med hög livskvalitet.Vi anser att de äldre ska ha rätt till ett meningsfullt liv som är tryggt och innehållsrikt. Det är samhällets ansvar att ställa upp för de äldre och säkerställa att de kan åldras i trygghet och få det extra stöd som ibland kan behövas som en följd av åldern.Ett viktigt övergripande ämne är kvalitet, trygghet, hälsa och boende.

Vi anser att det är uppseendeväckande att man kan jobba i denna typ av yrken och tidigare vara straffad. Även om man har sonat sitt brott finns en återfallsrisk.Vi tycker att det är rimligt att man ska kunna känna sig trygg med att de som kommer till ens hem från hemtjänsten eller som arbetar på ett äldreboende inte tidigare har varit straffade. Det räcker med att gå till sig själv: Skulle du vilja att din mor har personal från hemtjänsten som är ensam hemma med henne och kanske duschar och klär av och på henne om de tidigare har begått sexualbrott? Jag tror inte att många skulle känna sig helt trygga om så vore fallet. Jag vet att jag inte skulle vara det.Herr ålderspresident! Det är mycket positivt att man har krav på registerkontroll när det gäller personer som arbetar med barn. Vi anser att detta krav bör utvidgas till att även gälla personal som arbetar med äldre. Det är inte för att döma någon som har begått brott utan endast av omtanke om de äldre.Herr ålderspresident! Ett värdigt liv ska inte bara vara tryggt - det måste också fyllas med innehåll så att livet kan kännas meningsfullt. Det finns många olika individuella behov hos våra äldre, precis som hos andra grupper i samhället. Vi välkomnar därför KD:s motion 1909, som bland annat behandlar frågan om mat för äldre och i vilken man betonar vikten av god kvalitet på maten för äldre. Vi anser att en hög kvalitet i vård och omsorg även ska gälla maten och att maten och måltidssituationen behöver utvecklas inom äldreomsorgen.Herr ålderspresident! En högst aktuell fråga är den om valfrihet inom vård och omsorg och lagen om valfrihet, som har debatterats mycket i medierna på sistone. Vi vill värna valfriheten, men samtidigt kan man inte nog betona vikten av att vi ska ha en hög kvalitet och jämlik vård över hela landet.Vi är för valfrihet eftersom vi tycker det är viktigt att man kan välja, men minst lika viktigt, faktiskt viktigare, är att kunna välja bort. Vi står därför bakom Moderaternas motion 2662, yrkande 14, som yrkar på att regeringen ska återkomma under denna mandatperiod med förslag till lagändringar så att alla äldre ska få rätt att välja alternativ inom hemtjänsten.En annan fråga som vi sverigedemokrater verkligen brinner för är vikten av hög kunskap och kompetens inom vård och omsorgsyrken.

Men eftersom verksamheten hela tiden måste bemannas är det ofta möjligt att få arbete utan att ha utbildning inom vård och omsorg.I takt med att vårduppgifterna blir fler och mer kvalificerade kommer de att kräva fördjupad kompetens för personalen. Vi ser därför ett behov av att för den äldres säkerhet och trygghet kvalitetssäkra arbetet. Äldre, närstående och arbetsgivare ska kunna känna sig trygga i förvissningen om att omsorgspersonalen har kompetens att arbeta med äldre med behov av vård och omsorg.

Herr ålderspresident! Då var det dags för kammaren att debattera riksdagsårets sista socialutskottsbetänkande med anledning av motioner från allmänna motionstiden. Nu handlar det om äldreomsorgen. Till skillnad från andra områden är detta ett område där regeringen har lagt fram inte mindre än fyra förslag. Men tyvärr är det förslag som kommer att försämra, inte förbättra, omsorgen om de äldre. Äldreomsorgen har blivit bättre på senare år. Det kan vi se i ett antal olika mätningar. Men det finns mycket kvar att göra. En viktig del i detta är att ge de äldre mer makt över sin vardag. Lika självklart som det är för mig - man, mitt i livet och frisk - att själv kunna fatta avgörande beslut om mitt liv, lika självklart måste det vara för den som är äldre och inte längre har alla funktioner i fullt behåll.I Centerpartiet tycker vi att det är självklart att alla äldre, precis som människor med funktionsnedsättning, själva ska kunna bestämma vem de ska få hjälp av när det behövs. I 200 av landets 290 kommuner har man i dag flyttat makten från politiker och byråkrater till de äldre genom att man tillämpar lagen om valfrihetssystem i hemtjänsten.Men även de som bor i återstoden av landets 290 kommuner måste få den rätten. Varför ska 85-åringen i Gävle ha rätt att bestämma vem som ska komma hem och ge omsorg, medan den som bor en mil bort i Sandviken inte har den rätten? Det är en helt orimlig skillnad. När frågan ställdes till arbetarekommunens ordförande i Sandviken sa han: De gamla här i Sandviken skulle bara bli förvirrade om de skulle vara tvungna att fatta sådana beslut! Det är en märklig skillnad mellan de äldre i Sandviken och de äldre i Gävle. I Gävle kan de fatta sådana beslut, men i Sandviken blir de bara förvirrade, enligt de beslutande politikerna.Den förra regeringen lät en utredning ta fram ett förslag. Det måste nu dammas av och bli till lag. De äldres rätt att bestämma är för oss mycket viktigare än kommunpolitikers möjlighet att avgöra huruvida de äldre blir förvirrade av att själva fatta beslut.Men det räcker inte. De äldre måste också få påverka innehållet i hemtjänsten. Några kommuner har i dag infört den möjligheten, trots att vissa hävdar att det strider mot socialtjänstlagen. I Centerpartiet ser vi det som nästa reform att den som fått beviljat hemtjänst också ska kunna besluta om innehållet.

Som jag sa är det fyra förslag som kommer att försämra, inte förbättra, äldreomsorgen.Det första förslaget handlade om att man skulle ersätta riktiga jobb för ungdomar med traineejobb i äldreomsorgen. Ungdomar som har varit arbetslösa en längre tid ska oavsett om de är intresserade av eller lämpade för att arbeta inom äldreomsorg placeras där på traineeplatser.Många har blivit upprörda över traineejobben utifrån att vänsterpartierna ersätter riktiga jobb för ungdomar med någon form av traineeplatser. Men jag upprörs över detta beroende på att det visar vilken syn vänsterpartierna har på arbete i äldreomsorgen.För mig är det en högt kvalificerad arbetsuppgift att arbeta i äldreomsorgen, där man har hand om sköra och ofta sjuka människor. Ordföranden för Vårdförbundet kommenterade det här förslaget på följande sätt: Man kan inte använda sjukvård och äldreomsorg som en arbetsmarknadsregulator. Det är inte det vården är till för, utan det är en i allra högsta grad kunskapsbaserad bransch. Vårdförbundets medlemmar har i dag inte tid att handleda sina egna professioner eller sina egna studenter. Man kan fråga sig varför vänsterpartierna inte lade fram ett förslag om att arbetslösa ungdomar skulle in på byggarbetsplatser, i massaindustrin som Korsnäs eller i verkstadsindustrin som Sandvik. Jag tycker att det visar tydligt hur vänsterpartierna värderar dessa arbeten. Det andra förslaget var att skrämma bort alla privata vårdgivare inom äldreomsorgen. Redan nu kan vi se effekterna av detta. I Härnösands kommun har den rödgröna majoriteten beslutat att riva upp avtalen med hälften av hemtjänstutförarna, däribland det privata företaget Rik hemtjänst. Jag läste om en äldre kvinna, Sonja Hjelm, som hade hemtjänst. Hon hade varit kund hos Rik hemtjänst sedan starten 2012. Hon sa: Jag är väldigt orolig över kommunens beslut. Tänker jag för mycket på det så kommer tårarna, för jag tycker det är bedrövligt. Innan jag bytte från kommunen till Rik hemtjänst hade jag 15 olika personer på tre veckor här hemma. Det känns inte värdigt.Det tredje beslutet från vänsterregeringen var att lägga ned Äldreutredningen. Det finns mycket som talar för att det behövs en del strukturella förändringar i äldreomsorgen - förändringar som möjliggör betydligt mer av avancerad sjukvård i hemmet för en större grupp. Äldreutredningen hade tillsatts av alliansregeringen och hade kommit rätt långt i sitt arbete med att titta på olika sätt att gå framåt. Den beslutade man att lägga ned, helt utan motivering. Tänka nytt är inget för en vänsterregering som genomgående tycks anse att det var bättre förr.Det fjärde förslaget levererades i förra veckan i vårändringsbudgeten, där man första dagen slog på stora trumman och utlovade en miljard till äldreomsorgen för att anställa fler. Detta har Finn Bengtsson på ett utomordentligt sätt beskrivit här från talarstolen.Jag träffade en chef på ett kommunalt äldreboende som sa att det inte var något problem att öka personaltätheten. Det var bara att sluta att skicka i väg tvätten och låter omvårdnadspersonalen sköta den, eller också kan man dra in på städningen. Då ökar personaltätheten med en gång. Men får vi för den skull en bättre omvårdnad?

S, V och MP har i skön förening ägnat sig åt att slå alla hittillsvarande rekord.Herr ålderspresident! Jag står bakom båda mina reservationer, men väljer för tids vinnande att yrka bifall till reservation 6.